Fru talman! Patrik Björck har frågat mig om jag och regeringen kommer att ta initiativ till en utredning nu i vår om hur systemet med etableringslotsar fungerar eller om regeringen tänker vänta till 2016 innan man agerar. Etableringslotsen infördes som ny aktör i och med etableringsreformen och utgör en viktig del i etableringsuppdraget. Regeringen följer genomförandet och resultatet av verksamheten med etableringslotsar noga. Det är inte acceptabelt med brister i kontroll och uppföljning av etableringslotsar. Arbetsförmedlingen har som upphandlande myndighet ansvaret för att följa upp lotsarnas verksamhet och se till att de tjänster som lotsarna erbjuder är av god kvalitet. I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att genomföra förändringar av tjänsten, exempelvis när det gäller förfrågningsunderlaget, kraven och ersättningen till lotsarna. Myndigheten har nu beslutat om en översyn av etableringslotsarnas uppdrag, vilket är positivt. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen har en väl fungerande uppföljning samt intern styrning och kontroll. Regeringen har därför gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att bland annat redovisa hur myndigheten arbetar för att motverka, hantera och följa upp fel i handläggningen avseende ersättning till externa leverantörer och vilka behov och möjligheter myndigheten bedömer att det finns att stärka kontrollsystemet i myndighetens samlade verksamhet. Utredningen om felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten lämnade sitt betänkande den 27 mars. Regeringen ska nu gå igenom betänkandet grundligt. Betänkandet kommer att remissbehandlas så att berörda myndigheter och organisationer ges möjligheter att lämna synpunkter. Denna rapport blir naturligtvis en av flera viktiga pusselbitar för att effektivisera förvaltningen. Regeringen kommer att följa Arbetsförmedlingens översyn av etableringslotsarna noga för att se till att systemet utformas med hög kvalitet och så att fusk och oegentligheter förebyggs. Även Riksrevisionen har inlett en granskning av etableringslotsarna. Jag är inte främmande för att justera systemet med etableringslotsar för att säkerställa att det lever upp till regeringens intentioner om granskningen skulle ge anledning till detta. Som jag har sagt tidigare behöver dock etableringsuppdraget följas upp ur ett längre tidsperspektiv. Regeringens intention är därför att invänta resultatet av den utvärdering av etableringsuppdraget som regeringen uppdragit åt Stockholms universitet innan några större förändringar av etableringsuppdraget vidtas. En delrapport ska lämnas senast i april 2015 och en slutrapport i april 2016. Tack, interpellanten Patrik Björck, för frågan!

Fru talman! Tack, integrationsministern, för svaret! Vi hade en interpellationsdebatt om etableringslotsar i höstas. Bakgrunden var då, liksom den är denna gång, en stark kritik mot systemet. Det var en kritik som kom inte bara från oss socialdemokrater utan även från Riksrevisionen, Statskontoret och de lotsföretag som försöker agera seriöst på en oseriös marknad. Kritiken kom också från nyanlända, arbetsförmedlare och myndigheten Arbetsförmedlingen. I höstas var kritiken i huvudsak att valfriheten inte fungerade. Det fanns system där vissa lotsföretag köpte kunder med gåvor. Det fanns system med "vinstdelning", för att uttrycka sig lite slarvigt - man köpte kunder genom att dela på resultatet. Det fanns andra typer av korruption i systemet. När den liberala tankesmedjan Fores hade studerat systemet med etableringslotsar kom man fram till att ett problem är tecknen på att vissa lotsföretag utnyttjar systemet genom att teckna slavlika kontrakt med nyanlända efter att ha lockat dem med gåvor. Genom att ägna sig åt denna typ av "cream skimming" kan de tjäna pengar utan att föra sina klienter närmare arbetsmarknaden. Statskontorets beskrivning var att arbetsförmedlarna lämnade en samstämmig bild av att nyanlända har svårt att välja etableringslots. Målgruppens val baseras sällan på fakta utan sker snarare med utgångspunkt från bekantas tidigare val. Statskontorets bedömning var att valfrihetssystemet inte fungerade. Till detta, som var känt redan i höstas, kommer nu nya vittnesmål om hur systemet har havererat. Oseriösa företag mjölkar skattepengar utan att tillföra ett mervärde. Efter att ha fått svaret från ministern här i dag kan jag konstatera att regeringen ser på men ingenting gör. Det jag hör, fru talman, när jag pratar med personal på Arbetsförmedlingen är anställda som förtvivlat berättar om slöseri med skattepengar. Min fråga till statsrådet är: Har statsrådet ingenting hört? När jag pratar med deltagare och arbetsförmedlare får jag den informationen. Får inte statsrådet den typen av information? Ett exempel är resultatet vid byte av leverantör från huvudleverantör till underleverantör. I ett exempel som jag har fått beskrivet för mig kostade detta samhället långt över 1 miljon i skattepengar i ett enskilt ärende. Det som hände var i princip ingenting för den sökande mer än att leverantören bytte nummer. Det var samma personer, samma lotsar, samma lokaler och så vidare. Det är viktigt att komma ihåg att det här var ett exempel som jag fick ta del av. Det finns naturligtvis många sådana exempel runt om i landet. Reformen med etableringslotsar så som regeringen har utformat den, fru talman, bjuder in till missbruk och korruption. Det faktum att statsrådet verkar vara så nöjd med den rådande situationen och så ovillig att åtgärda något uppmuntrar naturligtvis till fortsatt missbruk av våra gemensamma skattepengar. Som den ersättningsmodell vi har i dag är utformad betalar alltså Arbetsförmedlingen ut en ny startersättning när en underleverantör får ett eget lotsavtal och tar över befintliga deltagare. Utan att därmed tillföra något som helst mervärde kan ett enskilt företag på ett bräde kvittera ut miljontals kronor. Arbetsförmedlarna tvingas se på när oseriösa etableringslotsföretag mjölkar regeringssystemet med etableringslotsar på skattepengar. Trots att det är uppenbart att deltagarna inte gör något nytt val får företagen ut pengarna. Då, fru talman, måste frågan till statsrådet bli: När man ser detta, när man tar del av de nyanländas och arbetsförmedlarnas berättelser, är det väl uppenbart att det finns anledning att handla nu, i dag, och inte vänta i flera år fram till 2016 med att åtgärda den här typen av korruption och misshälligheter?
Fru talman! Det märks att Patrik Björck har ett tonläge som beror lite grann på frustration över att Socialdemokraterna har suttit i opposition ett antal år. Det är ju inte riktigt seriöst att beskriva det som att vi ingenting gör. Det Patrik Björck hänvisar till, det vill säga Statskontorets utvärdering, var ett initiativ jag tog för att följa upp hela etableringsreformen. Arbetsförmedlingen ser nu över hela upphandlingen av lotsar. Jag säger själv i svaret att jag inte är främmande för att se över lotsverksamheten. Vi följer detta mycket noggrant. Men, Patrik Björck, jag välkomnar att Socialdemokraterna - för en gångs skull, skulle jag vilja säga - över huvud taget går in i en diskussion om integrationsfrågan. Där har ni ju helt tystnat under senare år. Ska man göra en seriös utvärdering av etableringsreformen ska man också säga att detta än en del av den. Vi har fler delar. Vi får avvakta lite grann och se vad Stockholms universitet, som tittar på hela etableringsreformen och hela den nya integrationspolitiken, säger om ett år. Den slutsats vi vågar dra redan nu är att vi ser ett betydligt bättre resultat av det vi gör nu än av det Patrik Björck och Socialdemokraterna gjorde i regeringsställning. När det gäller etableringsreformen är 27-28 procent efter två års tid i arbete eller i heltidsstudier. Det är snabbare än tidigare, Patrik Björck. Men jag är inte nöjd. Vi behöver korta tiden in på arbetsmarknaden mycket mer. Tittar man lite bredare på hur integrationspolitiken har fungerat sedan 2006 ser man att vi är i en situation där fler än 180 000 utrikes födda människor har fått ett jobb att gå till tack vare den av regeringen förda politiken. Det är en dramatisk förändring av svensk arbetsmarknad. Massor av människor som tidigare stod utanför har kommit i arbete, och nyanlända har fått en chans att komma i arbete. Vi håller på det viset på att förändra svensk arbetsmarknad. Du kan väl vara lite glad någon gång, Patrik Björck, över att det faktiskt går rätt bra för människor som har flytt eller invandrat till vårt land och att vi har fått fler människor i arbete. När det gäller de konkreta frågorna om etableringslotsarna välkomnar jag att Arbetsförmedlingen - en myndighet som lyder under regeringen, som Patrik Björck vet - nu följer upp och ser över upphandlingen av etableringslotsar. Jag är medveten om att allt inte har fungerat exakt som vi tänkte oss när vi etablerade lotsarna. Patrik Björck pekar på några delar. Hur ser det ut med valfriheten? Hur ser det ut med balansen mellan olika lotsars insats? Jag hoppades att vi i dag skulle vara i en situation där större delen av lotsarna kommer från den ideella sektorn. I dag kommer 8 procent av dem som är lotsar från den ideella sektorn. Jag skulle gärna hitta åtgärder som gör att vi får in den ideella sektorn i högre grad. Självklart är det så, Patrik Björck, att vi inte ska ha något fusk med skattepengar. Det är också därför Arbetsförmedlingen i enlighet med den grundläggande reformen har möjligheten att dra in ett lotsuppdrag. Man har under senare år också sagt upp ett antal lotsavtal. Det tycker jag är bra, men jag tycker också att det är bra att man gör en större översyn av hela upphandlingen. Patrik Björck är otroligt bra på att opponera, men det vore intressant att höra vad Patrik Björck och Socialdemokraterna vill . Jag har försökt läsa Socialdemokraternas budgetmotioner från i höstas och från i våras. Integrationsfrågan är en av våra riktigt stora framtidsutmaningar, Patrik Björck. Även om över 180 000 har kommit i arbete är vi fortfarande i ett läge där vi har ett stort utanförskap. Jag hittar ingenting om det, Patrik Björck - ingenting i budgetmotionen från i höstas och i princip ingenting i budgetmotionen från i våras förutom att ni vill spara på de mest utsatta stadsdelarna, det vill säga ni vill dra in 100 miljoner kronor från de mest utsatta stadsdelarna. Det är det jag hittar. Berätta gärna, Patrik Björck: Vad vill du? Det vore intressant att veta. Jag står upp och tar ansvar för den politik vi för. Det tänker jag fortsätta göra, och jag tänker göra det på ett ansvarsfullt sätt, Patrik Björck. Jag tänker inte springa på att du går till riksdagen och säger att du har hört vittnesmål, utan jag tänker se till att de utvärderingar vi har tillsatt för att ett system ska fungera på ett ordentligt sätt får tid att verka. Det är att regera Sverige, Patrik Björck.
Fru talman! Det är väl inte rimligt att statsrådet skulle springa på basis av synpunkter eller vittnesmål från en enskild riksdagsledamot. Vad som gör det allvarligt är dock att det inte är en enskild riksdagsledamot som framför kritiken, utan den framförs från Riksrevisionen, Statskontoret, enskilda arbetsförmedlare, myndigheten Arbetsförmedlingen och från seriösa lotsföretag. Den framförs av en mängd olika aktörer i systemet. Den ende som inte ser eller hör något verkar vara statsrådet. Statsrådet säger att han inte hittar vår politik för integration i våra budgetmotioner. Det är kanske inte så konstigt, för statsrådet verkar ju inte hitta något alls! Allt som andra hör och ser - även det som den liberala tankesmedjan Fores ser när de undersöker saken - verkar gå statsrådet spårlöst förbi. Statsrådet säger att han följer detta noggrant och granskar detta. Jag undrar hur det går till när man följer något och granskar det noggrant och ändå inte ser något. Sedan hoppas statsrådet att politiken skulle kunna förändras. Statsrådet ger mig en eloge att jag är en duktig oppositionspolitiker. Det verkar nästan som om statsrådet själv befann sig i opposition. Som oppositionspolitiker kan man ju hoppas på att politiken ska förändras. Men statsrådet sitter i regeringen och borde inte nöja sig med att hoppas, utan han borde också agera. Detta är det oroväckande med den debatt vi har nu. I svaret står det tydligt att man följer detta, att det inte är acceptabelt med brister och så vidare. Sedan säger statsrådet i svaret att han inte är främmande för att justera systemet om granskningen skulle ge anledning till det. Då frågar jag: Hur ser statsrådet på detta i dag? Jag ställer denna konkreta fråga med anledning av de uppgifter som finns tillgängliga för alla som vill se och med de vittnesmål som är möjliga att höra för alla som vill höra. Jag tycker att det finns anledning att justera systemet. Tycker statsrådet att det är rimligt att enskilda företag ska kunna mjölka skattepengar ur ett system som statsrådet är ansvarig för - inte någon myndighet? Det är statsrådet som har ansvar för denna politik och kan inte undandra sig ansvar genom att skylla på andra. Finns det anledning? Det är detta som är frågan i dag. Tyvärr är regeringens intentioner att avvakta resultatet av en slutrapport i april 2016. Så står det ordagrant i svaret, och statsrådet har ordagrant läst upp det. Man ska invänta resultatet av en slutrapport i april 2016, och det är naturligtvis väldigt anmärkningsvärt. Ser statsrådet inte de problem som jag har beskrivit? Det skulle det vara intressant att få ett konkret svar på. Kände statsrådet till att man på det här sättet med ett penndrag från ett enskilt företag kan plocka ut miljoner ur systemet utan att tillföra något som helst mervärde för de nyanlända som behöver hjälp att etablera sig på svensk arbetsmarknad, eller var det en nyhet för statsrådet? Är statsrådet över huvud taget medveten om de här problemen? Det handlar inte om något höjt tonläge utan om en väldigt enkel fråga till det statsråd som är ansvarigt för en misslyckad politik.
Fru talman! Jag blir tvungen att göra något ganska ovanligt, nämligen att upprepa vad jag sade i mitt första inlägg. Patrik Björck beskriver svaret fel. Du, Patrik Björck, säger att inget sker och inget görs, och sedan hänvisar du till Statskontoret. Vem har tillsatt den granskningen? Det har jag och regeringen gjort för att följa upp och se vad som sker. Du säger att jag skyller på Arbetsförmedlingen. Nej, det gör jag inte. Det jag sade var att Arbetsförmedlingen nu ser över hela upphandlingen av etableringslotsar och att jag välkomnar det. Jag sade att Arbetsförmedlingen är en myndighet som lyder under regeringen för att påminna Patrik Björck om att vi tar ansvar för detta. Det är ytterst mitt ansvar. Det sker alltså något, Patrik Björck. Just nu ser man över detta. Vi har gett Arbetsförmedlingen möjlighet att dra in lotsavtal som inte fungerar. Det har verkligen gjorts. I den bästa av världar skulle vi inte ha varit i en situation där det förekommer den typen av missbruk, men när det nu förekommer måste systemet fungera. Jag ska påminna Patrik Björck om de två stycken som står sist i det skrivna svaret. Där skriver jag: "Jag är inte främmande för att justera systemet med etableringslotsar för att säkerställa att det lever upp till regeringens intentioner, om granskningen skulle ge anledning till det." Sedan går vi över till det som står om 2016. Du kan själv läsa vad jag säger där. Några större förändringar av etableringsuppdraget ser jag inte framför mig - det är inte seriöst, Patrik Björck - innan man har gjort en ordentlig genomgång och uppföljning av hela systemet. Vi sitter inte passiva. Jag vet att du inte gillar att svara på sådant som gäller ditt eget partis politik. Jag har ibland frågat Patrik Björck och andra socialdemokrater vad de vill på integrationsområdet. Vad har ni för idéer? När jag säger att jag inte hittar något i motionerna säger du att jag inte är läskunnig. Berätta för mig vad det står, Patrik Björck! Berätta vilka finansierade förslag och vilka idéer Socialdemokraterna har för att angripa en av vår tids största utmaningar, det vill säga integrationspolitiken. Sanningen är ju att ni helt har tystnat på detta område under senare år. Jag kan medge att ni för ett antal år sedan var drivande i de här frågorna, men nu är ni tysta. Ni passar när det gäller en av de viktigaste framtidsutmaningarna. Du gillar inte när jag pratar om din politik, Patrik Björck, men man måste ibland ställa lite olika alternativ mot varandra. Man måste också påminna om att regeringens politik sedan 2006 för riktiga människor har gett resultat. Jag upprepar siffran: Över 180 000 fler utrikes födda jobbar i dag än vad som var fallet 2006. Vi har gått från en sysselsättning på mellan 550 000 och 580 000 utrikes födda till en sysselsättning på ungefär 750 000. Något i politiken måste då fungera, Patrik Björck. Det kan inte stämma att inget fungerar i det läget. Vi behöver dock vara ödmjuka när vi genomför större nya reformer, och det är därför jag från början tillsatte den här typen av uppföljningar. Du kanske tycker att det är fel att man gör en större förändring, att man samtidigt ger Stockholms universitet och Statskontoret uppdrag att följa upp det. Man kan säga att det i så fall var korkat av oss, för du kan ju läsa upp vad Statskontoret sade. Men jag har inte tillsatt Statskontorets uppföljning för att vi inte ska göra något mer. I stället säger jag nu att vi självklart kommer att se över etableringslotsarna och göra de förändringar som kan behövas om det finns missbruk av systemet. Men ett par saker fungerar i systemet. Det ena är att man drar in avtal som inte funkar. Det andra är att Arbetsförmedlingen nu ser över hela upphandlingen. Min motfråga till Patrik Björck, utöver att det vore spännande att höra om ni har någon idé på integrationsområdet, är: Vad vill Patrik Björck? Är du mogen att dra slutsatsen att man ska skrota etableringslotsarna helt och hållet? Är det detta du säger i riksdagens kammare? Vad mer är det du tycker att man ska göra för att förändra systemet, om du nu har alla korten på bordet? Om du vet vad som fungerar och exakt vilka fel som finns vore det intressant att veta om din och Socialdemokraternas slutsats är att man helt ska dra in denna del av etableringsreformen, alltså etableringslotsarna.
Fru talman! Vi behöver en ny politik som sätter nyanlända invandrares jobbetablering på arbetsmarknaden i centrum och samlar resurser så tidigt som möjligt för snabbare jobbetablering. Vi är kritiska - det är korrekt uppfattat - till hur systemet med etableringslotsar är utformat, och vi är kritiska till regeringens obefintliga styrning och brist på ansvar. Vi menar att resurserna skulle göra större nytta inom ramen för Arbetsförmedlingen om de utnyttjas för validering, arbetspraktik och grundläggande utbildning i kommunal regi. Vi tror att kommunerna har goda möjligheter att erbjuda språk och arbetspraktik. Det denna interpellationsdebatt handlar om är om det är möjligt att få konkreta svar från ministern, som är ansvarig. Ministern säger nu att om det finns ett missbruk är han beredd att åtgärda det. Då är min väldigt konkreta fråga: Anser statsrådet att det är rimligt att ett enskilt lotsföretag tar ut över 1 miljon kronor utan att tillföra något som helst mervärde till den nyanlände, till Arbetsförmedlingen eller till samhället, bara genom att byta organisationsnummer? Är det ett missbruk - kan jag få svar på den frågan? Är det rimligt att justera systemet när Statskontoret säger att valfriheten inte fungerar? Är det ett missbruk när man använder gåvor och delar vinsten med kunderna i etableringsföretaget för att rekrytera nya kunder? Är det rimligt, eller är det ett missbruk? Kan det vara så svårt att få ett konkret svar av ansvarig minister på dessa enkla frågor? De handlar om problem som man tydligt kan se om man tittar på hur det ser ut i dag och inte 2016.
Fru talman! Det kom ett antal konkreta frågor. Anser statsrådet att det är rimligt att en enskild aktör plockar ut miljonvinster utan att det ger resultat? Svaret på den frågan är nej. Det anser jag inte. Därför tycker jag att det är bra att Arbetsförmedlingen nu ser över upphandlingen och ser över hur man jobbar med etableringslotsar. Nästa fråga blir: Blir min slutsats då att det här med etableringslotsar aldrig fungerar? Nej, jag vågar inte dra den slutsatsen just nu. Jag noterade att Patrik Björck inte heller drog den slutsatsen. Du svarade inte ens på frågan, som vanligt. Du sade inte vad du ville göra, ifall du ville ha kvar etableringslotsar eller inte. När jag lyssnar på din mycket kraftiga kritik mot detta system får jag intrycket att du vill avskaffa det helt och hållet. Men hittills har jag inte riktigt förstått att det är det du pekar på. Nästa fråga handlar om ifall det är rimligt att justera systemet om det är ett större missbruk av det. Ja, det är rimligt. Det är också det jag svarar Patrik Björck. Jag har svarat det nu. Jag har svarat det i tidigare interpellationsdebatter. Jag har svarat det skriftligt. Du kan också läsa i regeringens budgetproposition, där vi går igenom hur vi ska försöka se till att vi inte hamnar i fusk eller felaktigheter när det gäller kompletterande aktörer. Den grundläggande frågeställningen är: Tror man att kompletterande aktörer av det här slaget kan ha någon roll eller inte? Jag tror i grunden det. Jag tror att det är bra att man kan kombinera Arbetsförmedlingens insatser med kompletterande aktörer. När man gör det måste man se till att det finns ett noggrant system för att beivra missbruk. Man måste också se till att ha en ödmjukhet för att kunna säga: Nej, men vi kan behöva ändra i systemet. Därför välkomnar jag det som nu sker, det vill säga att Arbetsförmedlingen nu ser över upphandlingen. Arbetsförmedlingen är ansvarig myndighet som lyder under regeringen - jag tar ansvar för det, Patrik Björck. Behövs det i steg två regelförändringar? Ja, låt oss återkomma till det. Jag för nära samtal med Arbetsförmedlingen. Jag följer noggrant de uppföljningar jag själv har tillsatt för att se: Vad kan vi förändra och förbättra i systemet? Med det vill jag tacka för interpellationsdebatten och önska Patrik Björck en trevlig vår i detta regniga Stockholm - det blir nog soligare i morgon.